Herr talman! Om man tittar på det betänkande som vi nu behandlar visar det sig att det just i dessa frågor råder en ganska bred politisk enighet. Det finns tre reservationer, och jag skall kort kommentera de två som centern är med på. Men jag vill också tala om att jag känner en viss oro för de tongångar som nu börjar höras från postverket när det gäller kostnaderna för glesbygdsoch landsbygdsservice och möjligheterna att upprätthålla den.

Reservation 1 handlar om postens ansvar för en miljömässigt riktig transportorganisation. Här måste postverket naturligtvis, som andra verk och företag, på olika sätt verka för och se till att man i sin organisation, på det sätt som man planerar sitt arbete, tar miljöhänsyn, så att man kombinerar effektivitet och ekonomi men inte glömmer miljön. Jag är övertygad om att det just inom postverkets verksamhetsområde finns mer att göra än vad man har gjort, och det handlar framför allt om att i ökad omfattning använda tåg för att transportera post, där man i postkupéer kan arbeta under tiden som transporten sker. Därför finns det anledning att göra ett tillkännagivande, så att större hänsyn tas på detta område i den fortsatta verksamheten. Sedan handlar det om införande av ett särskilt kulturporto. Det har i Sverige drivits en kampanj som heter Hela Sverige skall leva, och det talas också i andra sammanhang om hur viktigt det är att hela landet får utvecklingsmöjligheter. Vi vet också att en av de förutsättningar som behövs för att orter och regioner skall kunna utvecklas i positiv riktning är tillgång till kultur av olika slag tillsammans med kommunikationer, utbildning osv. Just när det gäller tillgången till bra kultur, t.ex. litteratur, film och annat, måste vi medverka till att distributionen kan ske till rimliga kostnader. Posten har ett alldeles utmärkt distributionssystem, där böcker, videogram, film m.m. snabbt kan skickas till alla orter i vårt land. Problemet är att verksamheten har blivit alldeles för dyr sedan det s.k. kulturportot avskaffades. Konstruktionen av de senaste portohöjningarna har också varit sådan att just tyngre försändelser har drabbats väsentligt hårdare än normala 20-gramsbrev. Det innebär att portot för distribution av t.ex. kvalitetsfilm som skall visas på mindre orter ute i landet i dag är nästan lika högt som själva filmhyran. Det är bara ett exempel på att proportionerna har blivit fullständigt felaktiga. Därför har vi med anledning av en centermotion avgivit en reservation där vi kräver införande av ett kulturporto. Denna fråga är redan tillräckligt belyst, och det är fullt klart att ett kulturporto är nödvändigt. Det finns därför ingen anledning att avvakta postoch teleutredningen, även om den i sina tilläggsdirektiv har fått i uppgift att titta på den frågan. Det finns inget behov av ytterligare utredning. Det är bara att konstatera fakta och dra den slutsats som vi har gjort, dvs. att ett kulturporto behöver införas. Vi har också i ett särskilt yttrande tagit upp problematiken med glesbygdsservicen, inte minst i skärgårdsområdena. Vi har valt att inte avge någon reservation, eftersom frågan återkommer senare i samband med postoch teleutredningen. Vi har ändå velat markera vår inställning i det särskilda yttrandet. Jag yrkar bifall till de reservationer som centern har varit med om att avge.
Herr talman!

normalbreven som kom fram över natten. Men riksdagens krav är att andelen normalbrev som går fram över natten skall vara minst 95 90. Postens verksamhet skall vara så effektiv att den möjliggör ekonomisk överlevnad och ger ett genomsnittligt överskott som motsvarar 5 20 av rörelseintäkterna. Elving Andersson tongångar innehåller en viss oro för försämrad service, framför allt i glesbygden. Jag vill tala om för Elving Andersson att ett av direktiven till postoch teleutredningen gäller detta. Vi har mycket noga penetrerat och gått igenom det. Jag kan lova Elving Andersson att vi försöker göra allt vi kan. Herr talman! Till utskottets betänkande har fogats tre reservationer. Den första reservationen, av centerpartiet, vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet, tar upp postens ansvar för en miljömässigt riktig transportorganisation. Utskottet behandlade vid förra riksmötet en motion med likalydande motionsförslag. Utskottsmajoriteten har samma inställning i år som vi hade i fjol, att vid övernattsbefordran måste posten ta hänsyn till bl.a. den tidpunkt då dagens post kan vara klar för avtransport från ett område till ett annat, när det gäller val av transportmedel, som ytterst styrs av kundernas krav på snabba posttransporter. Transportnätet består av en kombination av flyg, tåg, postkupé och bil. Jag kan tala om för Viola Claesson, Roy Ottosson och Elving Andersson att vi har ökat transporterna på järnväg och kommer att göra det även i fortsättningen. Men det måste vara posten som själv beslutar om hur man på snabbaste sätt skall transportera post mellan olika områden och inom ramen för de servicemål beträffande brevbefordran som riksdagen ställer upp. Posten har ju, under senare år, utsatts för ökad konkurrens genom bl.a. utvecklingen av olika medel som snabbt överför information. Därför är det ytterst angeläget att posten har ett snabbt och väl fungerande transportsystem. Jag ber att få yrka avslag på reservation 1. Detta är en fråga som har behandlats i utskottet vid två tidigare tillfällen. Utskottet har samma uppfattning i dag som vi hade i trafikutskottets betänkande 1988/89:9 och anser inte att det bör ankomma på riksdagen att uttala sig i fråga om hur post bör transporteras och behandlas på sträckan Stockholm-Vännäs. I betänkandet redovisades också uppgifterna om tidsramar för postdistributionen till Umeåområdet. Jag yrkar avslag på reservation 2. Detta är en fråga som behandlades i trafikutskottets betänkande 1987/88:12 och med anledning av utskottets initiativ har postoch teleutredningen fått i uppdrag att överväga frågan om införande av ett s.k. kulturporto. Då frågan är under utredning och i avvaktan på denna, yrkar jag avslag på reservation nr 3.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

Herr talman! Margit Sandéhn upprepar vad som är postens grundläggande service och vad det innebär. Men det räcker inte, Margit Sandéhn, att vi får höra att det står på papperet. Det räcker inte heller, tycker jag, att varje gång vi diskuterar motioner och reservationer på t.ex. postens område säga att i betänkandet förra året eller i betänkandet 1987 svarade utskottet så och så. Vi som har tagit upp de frågor som vi har argumenterat för här och som har ställt krav t.ex. på postens område nöjer oss inte med hur verksamheten ser ut nu, utan vi ställer ytterligare krav. Vi vill ha förändringar. Då gäller det för er att argumentera emot de förslag till förändringar som vi har lagt fram. Jag ägnade största delen av mitt förra anförande åt att visa vilken oro jag känner när jag hör sådana argument som de som postgeneralen Ulf Dahlsten har fört fram, när han resonerar om de enorma förluster som görs på landets lantbrevbärarlinjer. Det handlar naturligtvis om oron för att servicen i glesbygd och utanför tätbefolkade områden skall försämras om man börjar tala om förluster på de områdena. Det var därför, Margit Sandéhn, jag ställde frågan varför direktiven till postoch teleutredningen lät som de gjorde. Som jag uppfattade Margit Sandéhn ville hon lugna oss. Jag hoppas att hon har insikter, att hon vet vad utredningen kommer att handla om. Det handlar i så fall definitivt inte om att ställa ökade lönsamhetskrav på posten, utan om en vilja att öka den sociala servicen och den regionalpolitiska nyttan genom de åtgärder man föreslår. Jag litar alltså på det, Margit Sandéhn. Skulle utvecklingen gå i den riktning som antyds då man vill öka konkurrensen och bankernas möjligheter att konkurrera med posten för att i sin tur pressa posten till eftergifter på de serviceområden som vi anser vara viktiga, t.ex. ta ut avgifter på lantbrevbärarlinjer m.m., är det riktigt illa ställt. Jag förstår att vi inte kan få fullständigt klara besked nu. Vi får väl vänta tills utredningen kommer. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till Margit Sandéhn. Hon sade någonting om att postbefordran med järnväg har ökat. Men frågan är, Margit Sandéhn, eftersom mängden har ökat över lag, om postens andel av den totala befordran på järnväg har ökat. Har postbefordran ökat över lag är det klart att den kan ha ökat också på järnväg, även om man har flyttat ut väldigt mycket till landsvägstransport och till flyg. Det är där vår oro ligger. Vi vill bromsa den utvecklingen. Vi vill frakta så mycket som möjligt både effektivt och miljövänligt.

Herr talman! Margit Sandéhn sade att uppfattningen är densamma som tidigare om huruvida posten i första hand skall gå per järnväg eller inte. Det är med beklagande jag noterar det. Det är just den inställningen som har lett fram till de miljöproblem trafiken gett oss. Det är andra mål som kommer först. Miljön får vi fixa på sluttampen, om det råkar bli pengar eller tid över. Det är den vanliga inställningen. Det är det vi måste ändra på, om vi någonsin skall komma åt dessa problem. Det är svårt att förstå varför inte utskottets majoritet kan gå med på att riksdagen uttalar att även posten skall ta sitt miljöansvar och i första hand använda de mest miljöriktiga transportmedlen, även om det ger marginella förluster i snabbhet och service. Jag kan inte se hur vi skulle kunna kompromissa bort naturens krav på det sätt som socialdemokraterna tycks förutsätta. Även om detta är en liten och begränsad fråga är den principiellt intressant, just för att den visar på den attityd som ligger till grund för de miljöproblem vi har. Jag vill yrka bifall till de två reservationerna igen.
Herr talman! Margit Sandéhn kommenterade en oro som jag gav uttryck för i mitt första inlägg beträffande den framtida nivån på servicen till människor som bor i glesbygd och på landsbygd och säger att postoch teleutredningen mycket noggrant har penetrerat detta. Jag är medveten om att det har varit utredningens huvuduppgift att se på det här, men jag blir inte lugnad av beskedet att man har penetrerat detta, utan oron kvarstår. Jag blir inte lugnad förrän riksdagen fattat beslut om att servicen inte skall försämras. Också när det gäller kulturportot hänvisar Margit Sandéhn till de tilläggsdirektiv som postoch teleutredningen har fått. Men vad jag inte kan förstå är vad som behöver utredas i detta sammanhang. Håller inte Margit Sandéhn med om att det av de skäl som jag redogjort för tidigare — att man behöver kunna distribuera böcker, film, kvalitetsvideogram osv. över hela landet — behövs ett kulturporto? Om vi är överens om att det behövs och att det inte får bli för dyrt, förstår jag inte vad som behöver utredas. Då behöver vi bara konstatera att detta behov föreligger och fattar ett beslut i dag. I så fall slipper vi en ytterligare fördröjning på detta område. Jag är dessutom mycket skeptisk till de resultat som postoch teleutredningen kan komma fram till när det gäller kulturportot. Jag tror inte att vi har alltför mycket att vänta oss därifrån i den frågan.
Herr talman! Först några ord till Viola Claesson. Många av frågorna tas ju upp i utredningen, och när det gäller lantbrevbärarlinjerna är ingenting bestämt. Men det är alldeles klart att transportbefordran med järnvägen har ökat. Jag får be Viola Claesson att vänta tills utredningen är klar och har lagt fram sitt betänkande och till dess att vi sedan fått ett förslag till riksdagen. Utredningen skall också bl.a. formulera postens regionalpolitiska och sociala ansvar och därvid granska postens riktlinjer för servicestandard i glesbygden. Därför är det viktigt att man avvaktar utredningens resultat. Roy Ottosson säger att man skall ta sitt miljöansvar. Ja, det är alldeles riktigt, men man måste i första hand se till att servicen upprätthålls och att 95 96 av behovet av övernattbefordran kan tillgodoses. Detta har riksdagen uttalat, och det måste vi rätta oss efter. Det gäller då inte bara närbefordran av post utan också postbefordran mellan de södra och de norra delarna av landet. Jag menar att det är viktigt att man upprätthåller den servicen som riksdagen en gång har beslutat att vi skall ha. Till Elving Andersson: Vi har inte fått några tilläggsdirektiv beträffande kulturportot, utan det är fråga om direktiv som fanns med från början. Jag menar att man måste vänta tills utredningen kommer med sitt förslag beträffande kulturporton. Man kan inte i dag här i kammaren besluta hur vi skall förfara beträffande ett eventuellt kulturporto. Elving Andersson förstår säkerligen lika bra som jag att man måste vänta med detta. Jag tycker för övrigt att Elving Andersson inte behöver vara så orolig, med tanke på att det faktiskt också finns en centerpartist med i utredningen. Om Elving Andersson talar med denne, skall han säkerligen förstå anledningen till att vi här inte i dag kan besluta om ett kulturporto.
Herr talman! Jag förstår inte hur Margit Sandéhn kan tro att vi skall känna oss så lugnade av att det pågår en utredning som skall lägga fram förslag. Ibland läcker vissa signaler ut om utredningar och förslag som vi ännu inte har fått se, och vi hörde alldeles nyss Elving Andersson säga att han, trots att centern har en representant i utredningen, inte har några större förhoppningar om att det skall bli ett sådant kulturporto som vi har krävt ända sedan det föregående avskaffades. Denna fråga behöver inte alls utredas. Vi vet fuller väl varför detta porto behövs och att det behövs. Beslutet härom skulle vi alltså mycket väl kunna fatta nu. Benägenheten att dra ärenden i långbänk för att spara pengar känner vi till, och den bådar inte gott för kulturen i Sverige. Men det som jag tänkte mest på i Margit Sandéhns inlägg var hennes uttalande att postoch teleutredningens uppgift är att granska postens riktlinjer för statens regionalpolitiska och sociala serviceansvar. Ja, det är riktigt, men vad man kan börja befara, Margit Sandéhn, är ju att de riktlinjerna kommer att ändras på ett sådant sätt att servicen i t.ex. glesbygd inte förbättras, som många har krävt, utan kanske t.o.m. försämras jämfört med i dag. Vi har inte fått några som helst garantier, utan vi tvingas vänta och se vilket budskap utredningen har.
Herr talman! Jag noterar att Margit Sandéhn bekräftar mitt påstående att andra mål än miljömålen skall tillgodoses i första hand, även om det går ut över miljön och även om de andra målen drabbas av endast marginella effekter. Vi har här diskuterat postbefordran med järnväg, postkupéer osv. I de motioner som föranlett detta betänkande påvisas att detta får endast marginella effekter eller knappast några negativa effekter alls på servicegraden, men mycket positiva miljöeffekter. Ändå vill man från majoritetens sida inte gå med på det. Det är just den inställningen som gör att vi knappast kan klara miljöproblemen. Jag vill också med anledning av den debatt som här förts om den utredning som ännu inte är färdig och som miljöpartiet inte är representerat i säga att vi kommer att kommentera den när dess resultat har lagts fram. Jag vill nu bara peka på de särskilda yttranden om regionalpolitiska aspekter på postens verksamhet som fogats vid betänkandet och som miljöpartiet ställt sig bakom.
Herr talman! Jag måste säga att jag är mycket förvånad över Viola Claessons fråga varför jag inte kan tala om hur det kommer att bli. Hon måste veta att man avvaktar en utrednings arbete tills det är klart och tills den har framlagt sitt förslag. Man kan inte föregripa en utredning, Viola Claesson.
Herr talman! Nej, Margit Sandéhn, jag har inte begärt det. Men det finns anledning att börja känna oro, eftersom det har visat sig att direktiven inte handlar om att skapa riktlinjer för en bättre service utan kanske om att ställa hårdare lönsamhetskrav. Jag gav flera bevis för att man bör hysa den oron, Margit Sandéhn. Jag vet att jag inte kan pressa fram några ställningstaganden. Det kan man inte göra från en minister och ännu mindre från Margit Sandéhn.

Herr talman! Detta betänkande handlar om anslag till luftfart. Ett av bidragen avser kommunala flygplatser. Vi har från miljöpartiets sida sagt att den typen av bidrag skall gå till de områden där sådana är regionalpolitiskt motiverade, inte till flygplatser där man kan klara ifrågavarande trafikbehov med hjälp av snabbtågsutbyggnad eller liknande. När jag ser på hur detta anslag hanterades förra året konstaterar jag att det faktiskt har gått till flygplatser som enligt min mening inte skall ha sådana bidrag, eftersom transporterna i stället kan ske med järnväg. Det gäller t.ex. Dala Airport, Gävle — Sandviken, kanske t.o.m. Hudiksvall och Söderhamn. Bygger man ut snabbtågsstandarden längs Ostkustbanan, behövs egentligen inte dessa flygplatser. I varje fall behöver de inte subventioneras med statliga medel. Nu har vi i trafikutskottet kommit överens om att betänkandet skall behandla enbart budgetanslaget, inte inriktningen av luftfartspolitiken. Den kommer att behandlas i ett senare sammanhang. Därför finns det heller ingen reservation vid betänkandet. Däremot finns det ett särskilt yttrande, där jag tar upp dessa frågor. Anslaget om 14 milj.kr. kommer att behövas, men det bör gå till flygplatserna i Norrlands inland, inte till dem som ligger längs kusten eller i sådana lägen där det finns goda järnvägsförbindelser.

Ärade ledamöter! År 1980 proklamerade FN den 8 mars som den internationella kvinnodagen. Dagen hade firats tidigare, redan i slutet av 1910-talet, främst av olika vänstergrupper. I och med FN:s proklamation upphöjdes dagen till att firas oberoende av politisk uppfattning. Denna internationella kvinnodag firar således i år sitt tioårsjubileum. Det är en av anledningarna till att vi också, för första gången, firar dagen här i Sverigs riksdag. Även om mycket har gjorts kvarstår alltjämt svåra problem för stora grupper kvinnor, framför allt i utvecklingsländerna. Men också i vårt land är det långt kvar innan de traditionellt kvinnliga arbetsområdena, särskilt de som gäller vård och omsorger, värderas lika högt som de traditionellt manliga. I dag kan vi t.o.m. läsa att löneklyftorna ökar. Detta försvårar naturligtvis möjligheterna för både kvinnor och män att fritt välja yrke och verksamhet oberoende av kön. Arbetet för en verklig jämställdhet måste fortsätta. Efter ännu några sånger av Adolf Fredriks musikklasser, och efter anförandet av professor Kerstin Fredga, chef för statens delegation för rymdverksamhet, kommer kammaren också att behandla arbetsmarknadsutskottets betänkande om jämställdhet.

Fru talman, ärade kammarledamöter! I filmen ”Döda poeters sällskap” uppmanar läraren sina elever under en lektion i en mycket traditionsbunden internatskola att ställa sig ovanpå sina pulpeter. Han vill därmed visa dem hur betydelsefull en ny utsiktspunkt eller ett nytt synsätt kan vara. Han vill ge eleverna ett nytt perspektiv. Nya perspektiv av detta slag möter vi ständigt. Sverige ser litet annorlunda ut om vi betraktar det som en del av Europa, och Europa får en speciell roll när vi ser det som en del av världen. För att få det verkligt globala perspektivet måste vi dock ta rymdtekniken till hjälp och bege oss ut i rymden. Att blicka ner på vår jord uppifrån ger verkligen ett nytt perspektiv. Det ger en överblick och sammanhang — sammanhang som vi inte insett tidigare. Men jorden själv då som en planet bland flera andra i vårt solsystem? Hur ser våra grannar bland planeterna ut? På ena sidan, närmare solen, har vi Venus, ständigt molnbetäckt med ett enormt tryck vid ytan, ca 100 gånger atmosfärstrycket här på jorden. Det tjocka molntäcket ger upphov till en växthuseffekt, som ger en temperatur vid ytan av nära 500”C. Här finns inget vatten, inget liv. På andra sidan har vi Mars, som i dag är en karg och torr planet med ett rödbrunt ökenliknande landskap. Atmosfären är tunn, men kraftiga vindar drar fram över ytan och kan lätt piska upp globala sandstormar. Vatten finns bara i frusen form vid polerna eller som ständig tjäle långt under ytan. Inget liv har kunnat konstateras. Våra grannar i rymden är verkligen ogästvänliga ställen, men mitt emellan Venus och Mars ligger jorden med kontinenter och hav, växter och djurliv. Vi kan bara dra en slutsats, jorden är unik. Det finns inget liknande på ljusårs avstånd, och detta är vår planet. Det är här vi bor och kommer att bo under överskådlig framtid. Att flytta ut i rymden är ingen lösning på jordens problem. Det är allas vårt ansvar att sörja för jorden och därmed för vår egen överlevnad. Det spelar ingen roll om vi är svarta eller vita, kvinnor eller män. Jorden är vårt gemensamma hem, och vi har ett gemensamt ansvar. Vad kan vi då göra för att på bästa sätt bevara vår planet? Alla insatser behövs från lokal till global nivå. Från rymdsidan kan vi bidra med den globala överblicken. Under de senaste 25 åren har vi kunnat observera jorden från satelliter, följa väder, vindar och havsströmmar, avbilda land, is och vatten. 1992 planeras ett internationellt rymdår under temat ”Mission to Planet Earth” som vi översatt till ”Uppdrag Jorden”. Bakom rubriken döljer sig den hittills största samordnade internationella insatsen för att övervaka tillståndet på vår jord och dess närmaste omgivning.

Med satellitteknik kan översiktlig information snabbt erhållas om exempelvis oljeutsläpp, ökenutbredning, skogsdöd och kalhuggning, vattenkvalitet m.m. Kunde man nu inte nå samma resultat med konventionell teknik? frågar sig kanske någon. Svaret är nej. Man kan inte samla in så stora mängder data över så stora områden och med tätt återkommande intervall om man inte har satelliter till hjälp. Sverige har fört en mycket framsynt politik när det gäller att skaffa sig tek nisk kompetens att ta emot och analysera data från fjärranalyssatelliter. Detta har tillsammans med vårt fördelaktiga läge långt norrut nära polen, som är en av knutpunkterna i dessa satelliters omloppsbanor, gjort oss till en intressant samarbetspartner. Sverige har i dag en tätplats när det gäller kunskap, erfarenhet och kapacitet att nyttiggöra satellitdata, dvs. att ta emot, analysera, bearbeta, presentera och distribuera information från satelliter. Nyligen har en forskningspolitisk proposition överlämnats till Sveriges riksdag där utbildning och forskning står i centrum. Särskild tonvikt läggs också vid miljö och internationellt samarbete. Härigenom skapas ytterligare möjligheter för oss att bidra till bevarandet av vår planet. Vi kommer att behöva all vår kunskap, teknik och uppfinningsförmåga. Endast en högteknologisk ansats har chansen att på sikt lösa problemen. Det finns, som jag ser det, ingen annan utväg. Till de unga kvinnorna, så här på internationella kvinnodagen, skulle jag vilja rikta uppmaningen: Tag chansen, utbilda er även inom tekniska yrken, gå in i debatten med insikt och kunskap även när det gäller högteknologiska spörsmål. Just era perspektiv behövs. Fältet är öppet, det finns ingen ursäkt, det duger inte att lämna ansvaret till andra. Skyll inte på männen för att världen ser ut som den gör. Vårt ansvar är gemensamt. Till industriledare och beslutsfattare ute på fältet skulle jag vilja säga: Släpp in de kvinnliga forskarna och ingenjörerna för uppgifter som de är utbildade för. Just deras perspektiv behövs. Genom att nämna ”Uppdrag Jorden” har jag velat ge ett exempel på hur visioner och drömmar om rymden som följt mänskligheten under hela hennes existens kan ta sig högst konkreta och jordnära uttryck. Men låt oss vidga perspektivet ytterligare ut mot universum. Låt oss aldrig glömma att vi lever på en liten planet som cirklar runt en medelmåttig stjärna i utkanten av en högst ordinär galax, undangömd i ett hörn av universum som innehåller miljarder och åter miljarder galaxer. Det som gör livet på vår planet meningsfullt är modet hos oss människor att ställa de stora frågorna och vår ständiga strävan att nå djup i våra svar, det är våra drömmar och visioner om det vi kan se och ana men inte vet och förstår. Detta är den jordmån i vilken vi utvecklar vårt tänkande, vårt medvetande, vår kultur.

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att jag tycker att det var ett fint initiativ att på detta sätt lyfta fram internationella kvinnodagen också i riksdagen. Vi har fått lyssna till ett mycket intressant anförande och till njutbar sång. Som vi hörde av förste vice talmannen var det FN som proklamerade den 8 mars som den internationella kvinnodagen. Därmed förlorade dagen sin tidigare främst socialistiska och kommunistiska prägel. Nu har alltså, sedan 1981, alla kvinnoorganisationer och många andra möjligheter att gemensamt uppmärksamma eller fira denna speciella dag. I det kvinnoförbund som jag själv tillhör, centerkvinnorna, talar vi ofta om att kvinnors gemenskap är gränslös. Vi har i vår organisation och vårt parti mångåriga traditioner i internationellt solidaritetsarbete. Vi har arbetat för och tillsammans med kvinnor i t.ex. Bako i Etiopien i en gemensam hushållsskola, i Botswana, i Polen, i Namibia. Det har varit naturligt för oss att ställa upp för kvinnor i andra länder som har behövt stöd och hjälp. Det har också lärt oss väldigt mycket. Så har invandringen till Sverige gjort att många kvinnor har flyttat hit. Våra medsystrar finns plötsligt i vår vardag. Verksamhet som knyter kontakt mellan svenska kvinnor och invandrarkvinnor — har vi funnit — är ett sätt att utveckla kvinnogemenskap. Vi har som exempel här vår s.k. semesterverksamhet, där centerkvinnor på sommaren och vid helger i sina hem tar emot invandrarfamiljer under några dagar — en vecka eller mer. Det är en verksamhet som ger mycket i utbyte både för värdfamiljen och för dem som får och tar emot dessa inbjudningar. Jag kan ge ett annat exempel. Förra året tog vi emot elva Swapo-kvinnor, som var här i tre veckor för att informera sig om hur man arbetar i ett flerpartisystem, hur ett val går till och hur man genomför en valrörelse. Enligt rapporter som vi har fått hade man konkret nytta av detta i samband med frigörelseprocessen och valet i Namibia. Kvinnogemenskap — behöver vi den? Ja, jag tror att vi behöver den, både mellan kvinnor världen över och i vårt eget land. Här tror jag också att kvinnoorganisationerna spelar en viktig roll för både gemenskapen och engagemanget för förändring. I det betänkande som vi här skall behandla, Anslag till jämställdhet, betonas kvinnoorganisationernas verksamhet. Ett anslag på 3 154 000 kr. anvisas också till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Vi i centerpartiet anser att kvinnoorganisationernas betydelsefulla roll i samhället motiverar att stödet ökas, utöver vad regeringen har föreslagit. Därför har vi förordat en ökning med ytterligare 1 milj.kr. Vi vill också föra över dit 3 214 000 kr. från anslaget gällande projektverksamhet i syfte att öka kvinnorepresentationen i statliga organ. Det innebär att bidraget till kvinnoorganisationerna i centerns förslag totalt blir 7 368 000 kr. Då finns ändå kvar mer än 9,5 milj.kr. att använda för särskilda jämställdhetsåtgärder — för projektverksamhet som syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, till att förbättra villkoren på arbetsmarknaden osv. Också den verksamheten är viktig. Arbetsmarknaden är könsuppdelad, och löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora och t.o.m. växande. Yrkesområden där kvinnor utgör huvuddelen av de anställda har haft en mycket svagare löneutveckling än områden där män utgör det dominerande antalet anställda. Det har vi kunnat höra om i radioprogram i dag på morgonen. Av tradition värderas arbeten inom vårdoch servicesektorn lägre än arbeten inom t.ex. yrken med teknisk inriktning. Samtidigt har omsorg, vård och service en central betydelse för möjligheterna att främja en positiv samhällsekonomisk utveckling. Jämställdhet handlar mycket om att förändra attityder, inom utbildningen inte minst och i hemmet. De traditionella könsrollerna grundläggs tidigt. Inom utbildningen, forskningen, på arbetsmarknaden, i regionalpolitiken, i samhällsplaneringen — ja, inom alla samhällsområden behöver vi beakta jämställdhetsaspekterna. Här måste jag få säga att jag tycker att det känns fel att bryta sönder frågorna på det sätt som vi har börjat att göra det senaste året, att ta anslagen för sig och övriga frågor i propositioner och motioner för sig, i en annan debatt vid ett annat tillfälle. Det blir inget helt med detta. Vi får dubbla debatter. Det går väl kanske an — många frågor behöver debatteras ofta. Men som det nu är ger det ingen helhetsbild. När det gäller jämställdhetsfrågorna behövde vi också diskutera barnomsorg, utbildning, forskning, arbetsmarknad, regionalpolitikens och näringspolitikens betydelse i arbetet för jämställdheten och för kvinnors och mäns möjligheter och villkor, men dessa frågor behandlas i ett betänkande som vi skall diskutera vid ett senare tillfälle. För att återknyta till kvinnoorganisationerna vill jag slå fast att de är viktiga. Frivilligt och utan att i dag ha särskilt mycket pengar att röra sig med lägger de ner ett enormt arbete för att engagera människor och mobilisera den kraft till förändring som finns hos många människor och som också är nödvändig för att få en förändring till stånd — inte minst på jämställdhetsområdet. Med ett, som vi föreslagit, kraftigt förhöjt anslag kan kvinnoorganisationerna göra ytterligare insatser för jämställdhetsarbetet i samhället. Kvinnoorganisationerna är pådrivande på många olika samhällsområden och i en mängd frågor, bl.a. ökad kvinnorepresentation. De gör betydande insatser när det gäller utbildning av kvinnorna bl.a. för att stimulera dem att engagera sig i samhällsutvecklingen och i beslutande organ. Detta gäller alla nivåer — i organisationer i kommuner och landsting samt på länsnivå och inom statlig verksamhet. Erfarenheterna visar ju också att kvinnor som är aktiva i kvinnoorganisationer oftare aktiverar sig även i annan föreningsverksamhet och i de politiska partierna. På det sättet blir kvinnoorganisationerna en viktig rekryteringsbas till olika samhällsinsatser. Ett bra och fungerande samhälle förutsätter att både kvinnors och mäns erfarenheter och värderingar kommer till uttryck på skilda områden i samhällsarbetet. Det ger ett breddat och bättre underlag för beslutsfattandet. Det är bra om detta får växa fram ur folkdjupet och på frivillig väg. I centern anser vi att kvinnoorganisationerna gör ett bra arbete som är av stor betydelse både för att stärka kvinnornas ställning, alltså för att stödja denna, och i arbetet för ökad jämställdhet. Därför är det viktigt att det statliga stödet förstärks så att arbetet kan fortsätta. Insatser för jämställdhetsarbetet i samhället kommer att behövas länge än. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till centerns båda reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 9.